Fru talman! Finansministern medgav nu från talarstolen att de insatser som gjorts under de borgerliga regeringsåren för att omstrukturera industrin också varit värdefulla bidrag till den ekonomiska politik som den nuvarande regeringen för. Jag tycker att detta är bra, och jag noterade i det anförande som finansministern höll vid ICA-Hakons bolagsstämma att han också där gjorde erkännanden om att den borgerliga politiken hade haft positiva effekter, både när det gällde devalveringen på hösten 1981 och när det gällde de besparingar som mittenregeringen inledde. Jag tror att den typen av medgivanden — som ju dess värre är ganska ovanliga i kammardebatterna — underlättar våra debatter. Det vore bra om den delen av sanningen kunde sprida sig även till exempelvis finansutskottets ordförande. Vad jag sade i inledningen till mitt anförande var att det finns såväl positiva som negativa inslag i den inhemska ekonomiska utvecklingen i dag. Vi har en bra produktionsuppgång. Vi har ett betydande överskott i utrikeshandeln och i någon mån också förbättringar av industriinvesteringarna, medan vi på den negativa sidan har en fortsatt hög arbetslöshet, ett stort budgetunderskott och en alltför hög inflation. Det för dagen mest oroande är de inflationsskapande lönekostnadsstegringar som nu avtecknar sig vid horisonten inför nästa år. När vi då tar upp en diskussion med regeringen och noterar att regeringen kräver att arbetsmarknadens parter skall se till att lönekostnaderna för 1985 inte stiger med mer än 5 96 och frågar hur det skall gå till, då får vi inget svar. Jag har frågat, eftersom det ju finns en möjlighet att gå in med lagstiftning, antingen mot nya avtal eller mot redan befintliga avtal, som innebär att dessa avtal blir ogiltiga. Svaret på frågan varför socialdemokraterna inte vill ge besked är att man inte har något besked att ge. Man har inga planer eller — som finansministern uttryckte det — det var tankar som gick in genom det ena örat och ut genom det andra. Sådant kan hända oss litet till mans, och jag har stor förståelse för det. Sanningen är alltså att ni inte har något att komma med. Ni hoppas att arbetsmarknadens parter skall kratsa kastanjerna ur elden åt er och att dessa problem skall lösa sig på det viset. Det är möjligt att det lyckas. Finansministern är ju i det avseendet en obotlig optimist. Sedan hoppas regeringen naturligtvis också att en fortsatt högkonjunktur skall ge draghjälp. Fru talman! Vad finansministern nu sagt var ju också ett svar.

Fru talman! Jag beklagar att finansministern inte ville göra något uttalande i debatten om USA:s embargopolitik gentemot Sverige, dvs. de bojkottåtgärder genom vilka USA vill bestämma över svensk utrikeshandel, och om de åtgärder regeringen tänker vidta för att upphäva denna politiks verkningar. Jag hoppas att statsministern i stället tar upp den frågan i den följande debatten. Här har talats en hel del om Kjell-Olof Feldts nya bok och om de märkliga åsikter han där framför. Nu är det märkliga i och för sig inte att Kjell-Olof Feldt framför dessa åsikter, det har han såvitt jag kunnat finna gjort många gånger tidigare. Det handlar alltså inte om någon politisk omvändelse, som kanske några av de borgerliga talarna vill göra gällande. Nej, det märkliga tycker jag är att boken, trots tidningsskriverierna, har väckt en sådan ringa uppmärksamhet. Får jag erinra om några uttalanden i hans bok: Socialdemokratin har ”i sin praktiska politik accepterat alla väsentliga element i kapitalismen och har varken möjlighet eller vilja att avskaffa systemet”. Vidare: ”Om vi tittar på kapitalismens praktiska innebörd så är det uppenbart att vi steg för steg de senaste 50 åren accepterat alla väsentliga inslag i systemet.” Detta sägs alltså av finansministern i en regering, företrädande ett parti som i sitt partiprogram säger sig vilja ersätta kapitalismens produktionssätt med socialism. För så står det fortfarande i socialdemokratins partiprogram. Fru talman! Låt oss göra tankeexperimentet att finansministern i en av våra hädangångna borgerliga regeringar hade skrivit: Vårt parti har i sin praktiska politik accepterat alla väsentliga element i socialismen och har varken möjlighet eller vilja att avskaffa systemet. Vilket oväsen skulle då inte utbryta i de borgerliga partierna? Hur gammal skulle en sådan finansminister bli i den borgerliga regeringen?

Fru talman! Medan jag ännu bekläder mitt ämbete skall jag be att få kommentera det som har sagts. Lars Tobisson fortsätter sitt ordvrängeri på en punkt som kanske inte är så central för någon, men för ordningens skull vill jag ändå ta upp detta. Han hävdar att jag och Arne Gadd skulle påstå att staten inte lånar utomlands. Det har vi aldrig sagt. Vi säger att Sveriges nation inte längre lånar utomlands, dvs. vi ökar inte längre vår nettoskuld till utlandet. Att staten lånar utomlands har att göra med både omläggningar i vår skuldpolitik och inriktningen av valutaoch penningpolitiken. Man skulle möjligen kunna säga att med ett mindre budgetunderskott och ett mindre tryck på penningpolitiken inom landet skulle vi kanske kunna tvinga det privata näringslivet att låna mer utomlands än vi förmår göra f. n. Där ligger ett problem, men det är inte alls av det slag Lars Tobisson försöker göra det till. Sedan säger Lars Tobisson, med en av sina eleganta vändningar, att regeringens åtgärd mot inflationen är att bara prata. Då måste vi fråga oss: Vad är handling? Om jag tolkar Lars Tobisson rätt är det genom budgetpolitiken som inflationen skall bekämpas. Han gick väldigt långt, enligt min mening, genom att hävda att utgiftsnedskärningar och privatisering skulle ge ökad köpkraft åt löntagarna. Vi har tittat igenom moderaternas förslag till utgiftsnedskärningar, och vi finner inte att något av dem ger någon ökad köpkraft till löntagarna. I allmänhet är det tvärtom. Löntagarna får mindre köpkraft. De skattesänkningar som skulle vara så värdefulla för landets löntagare går därmed icke till löntagarkollektivet — i varje fall inte till de grupper i detta kollektiv som i dag har störst bekymmer med sina realinkomster. En mycket stor del går till kapitalägare och förmögenhetsägare. Så det finns inte mycket för den moderata politiken att hämta där heller. Slutligen: Skulle privatisering, vad man nu menar med det ordet, höja realinkomsterna för någon enda människa, utom möjligen för dem som tar hem vinsten på en sådan operation? Jag har mina synpunkter på värdet av olika produktionsformer, men jag har aldrig gått i den fälla som Lars Tobisson försöker lura löntagarna i, nämligen att detta skulle vara ett sätt för landets medborgare att höja sin levnadsstandard. Det är möjligen ett sätt för vissa grupper att tjäna mer pengar än de gör i dag, men den totala levnadsstandarden blir definitivt inte högre genom privatisering. Om detta skall bli ett moderat slagord, vill jag försöka avliva det redan här. Fru talman! Nils Åsling håller nu fast vid att centern skall skära ned underskottet med ytterligare 10 miljarder kronor. Den samhällsekonomiska utvecklingen har varit litet lustig för centerns del. I januari redovisades nämligen ett beräknat underskott för nästa budgetår på 80 miljarder kronor. Då sade centern att ett underskott på 70 miljarder är lagom, det måste vi uppnå. Och Nils Åsling förebrådde mig också storligen för att jag inte kunde redovisa ett sådant underskott. I kompletteringspropositionen som vi nu behandlar är underskottet beräknat till 67 miljarder kronor, dvs. 3 miljarder lägre än det underskott som centern i mars ansåg vara det riktiga underskottet. Men nu skall centern minska underskottet till 58 miljarder. Jag har inte alls begripit vad som har hänt mellan mars och maj — mellan hägg och syren — som har gjort att centerns finanspolitik under denna period har skärpts med 10 miljarder. Jag kan inte se annat än att ni tror att ni, för att få underlag för kritik mot regeringen, måste väcka ett antal motioner här i riksdagen — det gäller hela den borgerliga ekonomiska politiken. Det spelar ingen roll på vilken absolut nivå budgetunderskottet ligger i det enskilda läget, ni skall ändå redovisa att ni har varit ett antal miljarder kronor duktigare i att skära ned underskottet. Eftersom ni inte alls analyserar vilka effekter detta får på ekonomin, på efterfrågan, på sysselsättningen eller på tillväxten kan jag bara dra den slutsatsen att det är denna siffermagi som driver er. Det fyller mig med en viss bävan om det här skulle vara underlaget för en ny period av borgerlig regeringspolitik. Björn Molin beskriver följande utveckling i sin debatt. Först antyder han att regeringen har planer på hemska tvångsingripanden mot arbetsmarknadsparterna. När jag sedan säger att vi inte har sådana planer, säger han att vi inte har någonting alls att komma med. Det finns väl något avstånd mellan ytterligheterna. Däremellan skall vi väl kunna hitta någonting, om det behövs för att skapa de förutsättningar som vi anser absolut nödvändiga för att den ekonomiska utvecklingen skall bli lyckosam. Fru talman! I denna debatt liksom i många andra sägs det att det förs en debatt mellan två alternativ i svensk politik. Jag har liksom Arne Gadd försökt efterlysa åtminstone någon samlad uppställning här från dem som företräder det borgerliga alternativet. Om ett sådant gemensamt alternativ skall kunna åstadkommas, förutsätter det mycket betydande eftergifter från de olika partierna; centern måste ge avkall på sin kritik mot moderaternas regionalpolitik, annars får moderaterna ge upp hela sin inställning till statens inflytande i näringslivet. Hur man skall göra med livsmedelssubventionerna är ett annat fascinerande problem. Hur folkpartiet och moderaterna skall kunna nå en gemensam syn på biståndspolitiken är en annan fråga. Det är möjligt att ni inte tycker att det är värt att ägna riksdagsarbetet åt att lösa detta problem för relationerna mellan de borgerliga partierna. Men då vore det ju klädsamt om ni uppträdde med något mindre åthävor när ni här i debatten påstår att det faktiskt finns ett slagkraftigt alternativ till den politik som bedrivs. Om inte C.-H. Hermanssons profetior går i uppfyllelse får vi antagligen, fru talman, tillfälle till flera debatter om den ekonomiska politiken. Jag kan ge Björn Molin rätt i att vi för vår del har skäl att med större pregnans redovisa vår politik och vår syn på vad som har hänt tidigare. Men jag tror det skulle bidra ännu mer till klarheten om vi hade en möjlighet att få belyst hur ni anser att er politik skall skapa full sysselsättning — jag säger detta eftersom sysselsättningen har gjorts till en huvudfråga i den här debatten. Jag tror uppriktigt sagt inte att det är någon i landet som tror att ni har någon lösning på det problemet, med den inriktning av finansoch budgetpolitiken som ni här nu skall rösta för.

Fru talman! Låt mig i all stillsamhet till finansminister Feldt bara säga att det är riktigt att de borgerliga partierna inte har en samstämmig syn i alla frågor och att vi måste göra eftergifter. Men de är ganska obetydliga jämfört med de eftergifter som herr Feldt att döma av hans egen bok varit tvungen att göra i förhållande till sina egna uppfattningar. Det är inte lätt att bli trodd om man en vacker vinterdag, när solen gnistrar på snötäcket, säger att gårdsplanen egentligen är skräpig, att den är full med rostiga tunnor och annat bråte. Men det som göms i snö kommer fram i tö. När snön smälter kommer all bråten fram. Finansministern säger att alla kurvor pekar åt rätt håll. Statsministern säger sig vara närmast häpen över den ekonomiska politikens fantastiska framgång och har stolt proklamerat att ”nu är vi herrar i vårt eget hus”. Rutinmässigt har statsministern sagt att toppen är nådd i arbetslöshetssiffrorna. Och lika rutinmässigt har talen tyvärr följts av nya högre noteringar för arbetslösheten. Vi moderater har varnat för glädjetonerna. Det finns ljuspunkter. Den internationella högkonjunkturen märks självfallet även i Sverige. Vi har devalverat med sammanlagt 26 90 på två år, och det vore konstigt om inte det satt ett visst spår i exporten. Men det är inget skäl att tro att krisen är över. Alla våra djupa och underliggande problem ligger kvar under snötäcket. Högkonjunkturen löser dem inte — den ger oss bara en chans att ta itu med dem. Men våra varningar har förklingat ohörda. Våra förslag till besparingar och förändringar har mötts med glåpord. Och när vi varnat för all den bråte som ligger dold under snötäcket har vi kallats för dysterkvistar. Nu tycks de glättade beskrivningarna av Sveriges ekonomiska läge töa bort. Vid horisonten syns redan stormfåglarna. Under de senaste månaderna, ja, framför allt de senaste veckorna, har stämningsläget förändrats dramatiskt. Allt fler börjar inse att en regering som tvingas lägga panikpaket och kalla till ständiga möten med arbetsmarknadens parter näppeligen kan ha löst krisen, som den själv påstår. Chefredaktören Berndt Ahlqvist, känd socialdemokrat, har beskrivit läget nu som ”det vilda racet mot bråddjupet”. Finansministern vill inte administrera en sönderfallande ekonomi, säger han, och hans närmaste medarbetare känner ”fjärilar i magen”. Skälet är uppenbart. Regeringen har inte klarat att samtidigt bekämpa både inflation och arbetslöshet. I stället kryper vi i båda dessa avseenden uppåt i de internationella tabellerna. Inflationen har stigit från knappt 8 96 när regeringen tog över till ungefär 9 90 i dag. Under samma period sjönk den i vår omvärld, i våra konkurrentländer, från 8 till 5 96. Högkonjunkturen till trots är den totala arbetslösheten i dag högre än någonsin i modern svensk historia. Om man inräknar dem som är sysselsatta av AMS uppgår den i dag till drygt 360 000 svenskar — mer än 8 96 av vår arbetskraft. Arbetslösheten sjunker i vår omvärld. Men här hemma stiger den. Många av de ungdomar som i dag kliver ut på skoltrappan och sjunger Den blomstertid nu kommer, kommer att möta hösten utan riktigt jobb. I själva verket visar utvecklingen på dessa viktiga punkter en mycket kuslig samstämmighet med långtidsutredningens eget katastrofalternativ — det som inte får infalla om vi skall få Sverige i balans. Hur regeringen i detta läge kunnat hävda att allt är på rätt väg framstår närmast som en gåta. Budgetunderskottet, som driver upp inflation och räntor, är — trots konjunkturuppgången — nästan oförändrat, när engångsförstärkningar och kamerala finesser räknas bort. Några ordentliga åtstramningar av de offentliga utgifterna har inte gjorts. Regeringen gör nu ett stort nummer av att bytesbalansen nästan kommer i jämvikt i år. Men även om regeringen får rätt — och det får vi hoppas — och underskottet stannar vid en miljard kronor, har för den skull inte det underliggande, det strukturella underskottet försvunnit ur svensk ekonomi. I själva verket är det tvärtom. Förbättringen sker i ett läge med hög arbetslöshet och låga investeringar i kombination med en — av allt att döma — tillfällig förbättring av konkurrenskraften. Det skulle egentligen behövas att investeringarna steg till 1960-talets nivåer; det vore välbehövligt för vår framtida levnadsstandard. Men då skulle underskottet i bytesbalansen öka till närmare 40 miljarder kronor, såvida inte hushållens sparande ökade kraftigt eller det genomfördes omfattande besparingar i de offentliga utgifterna. Fru talman! Vi har nu facit av den tredje vägens politik. Det som skulle bli låg inflation och låg arbetslöshet, dvs. vad inget industriland någonsin klarat men svensk socialdemokrati i sin världsvisdom skulle klara, har resulterat i en ökande och rekordhög arbetslöshet till priset av en stigande inflation. Kraftfullt tal har kombinerats med kraftlös handling. Den vägen bär inte. Om vi varaktigt — och här har vi våra fyra huvudproblem — vill få ned inflation, arbetslöshet, underskott i statsbudget och bytesbalans, då måste vi angripa just den bråte som ligger dold under snötäcket. Då måste vi angripa de höga kostnadsökningarna, den stelbenta svenska lönestrukturen och de enorma problemen i den offentliga sektorn. Gör vi inte detta, då står vi än sämre rustade när snön smält och all bråten ligger där. Nu rinner sanden i timglaset fort. Den västtyska metallindustrin har stått stilla i veckor, och lagren av tyska insatsprodukter börjar ta slut runt om i Europa. Snart riskerar europeisk bilindustri och en rad andra branscher att stanna. Samma verkan, om än i mindre skala, får den franska stålkonflikten och den brittiska kolstrejken. Samtidigt riskerar en upptrappning av kriget mellan Iran och Irak att skapa oro på oljemarknaden. I Latinamerika råder också stor oro, inte minst på grund av att skuldkrisen effektivt håller nere efterfrågan. Dessutom kan vi konstatera att orderingången i den svenska industrin de senaste veckorna har slutat öka — den planar ut. Med all sannolikhet har vi att vänta oss att det sker en åtstramning i den amerikanska politiken efter presidentvalet. Allt detta utgör hot mot högkonjunkturen, och många bedömare förutspår nu en såväl kortare som svagare uppgång än vad man hittills trott. Det betyder, fru talman och herr statsminister, att den svenska regeringen har än mindre tid på sig för den nödvändiga kursomläggningen, som vi krävt. Regeringens strategi har byggt på hoppet att uppgången skall hålla i sig tills nästa val är över. Nu är ni nervösa, och det har ni all anledning till. Och när man är nervös och svag i sak, då brukar man gå till personangrepp. Finansminister Feldt, som jag har känt som en man som normalt inte gör personangrepp, gjorde det i hög grad här i kammaren i dag. För dem som inte hade tillfälle att lyssna till honom vill jag bara kort rekapitulera vad han sade efter att ha konstaterat att jag hade infört en annan ton i svensk debatt. Han sade att Lars Tobisson borde vara glad över att bara vara en blek kopia av mig. Jag hade demonstrerat en förbluffande inkompetens, jag hade en lång rad märkliga påståenden, jag hade en besynnerlig språkbehandling, och oberoende av fakta och normal ekonomisk analys hade jag fortsatt i samma stil. Vidare har jag upphävt min stämma, och jag har hävt ur mig. Han har, trots den tid det tog i kammaren, utfört ett nödvändigt renhållningsarbete. Jag känner igen ordvalet — det kommer, förmodar jag, från samma källa. Jag har fört in en ny ton i den svenska debatten, jag har vulgariserat den, och jag drar mig inte för att dölja min okunnighet bakom tvärsäkra påståenden och vildsinta utfall. Jag är inte intresserad av att föra en saklig debatt. Jag sprider hekatomber av vilseledande statistiska sifferserier — och rappakalja. Jag har en taktik att skrämma och spela på fördomar. Jag personifierar den s.k. nyliberalismen. Sedan avslutar finansministern detta med att han hoppas att vi skall få enighet och arbetsro i Sverige. Det är ju ett elegant sätt att inleda denna förhoppning. Jag vill gärna betona att i den stridens hetta där vi politiker befinner oss gör vi oss ibland — och det tror jag vi över partigränserna kan erkänna — skyldiga till förlöpningar. Men så mycket kan jag säga att jag aldrig i mitt liv i ett manus har lagt in sådana personangrepp mot någon politisk motståndare. Och den dag jag gör det — då inser jag att jag har fört in en ny och råare ton i vårt partis debatt. Det hoppas jag slippa. Samtidigt vill jag gärna säga att har jag gjort personangrepp är jag ledsen och ber om ursäkt för dem — det sker i stridens hetta, och det vet vi politiker. I finansministerns sista personangrepp på mig säger han att han har inget hopp om mig. Jag har litet hopp om Kjell-Olof Feldt, för de tre grövsta personangreppen, som faktiskt står i manus, läste han inte upp — och dem har jaginte heller läst upp för kammaren. Litet hopp har jag alltså om Kjell-Olof Feldt. Väl i talarstolen strök han en del av vad som i stridens hetta — i det Fru talman! Låt mig sedan återgå till mitt ursprungliga manus, som är kemiskt fritt från personangrepp — det vill jag gärna betona. Devalveringar innebär ju ingen kursomläggning, särskilt inte om vi fortsätter att ha lönekostnadsstegringar som är dubbelt så höga som i våra viktigaste konkurrentländer. Och tyvärr är det ju så. Både i fjol och i år får vi räkna med att våra lönekostnadsökningar ligger kring 9 96. Det gör att vi har förlorat ungefär två tredjedelar av devalveringsvinsten i förhållande till Västtyskland, vår viktigaste konkurrent. Regeringen har väl nu av allt att döma insett vartåt det barkar — därav Feldts panikpaket, därav överläggningarna i Rosenbad. I klartext betyder detta att om vi får lika höga lönekostnader nästa år, är hela devalveringsvinsten uppäten precis när vi drabbas av nästa lågkonjunktur. Då har vi 8 26 av den svenska arbetskraften utan riktigt arbete. Då finns det skäl till oro. Men ännu värre är att det inte finns något finanspolitiskt utrymme att möta detta. Det finns inte pengar till bidrag, subventioner och AMS-insatser för att hålla nere arbetslösheten. Dessutom vet vi att så fort vi får en konjunkturnedgång ökar automatiskt statsutgifterna. Därför måste vi nu minska de offentliga utgifterna för att kunna pressa ner räntan och inflationen och göra investeringarna mer lönsamma. Då kan vi också, när konjunkturen vänder, trygga exportframgång och sysselsättning. Detta är naturligtvis, fru talman, inte den tredje vägen, men det är å andra sidan den raka vägen. Den är nog så god som den tredje. Det har nu gått ett år sedan regeringen förklarade krig mot inflationen, och vi har i dag delfacit. Inflationen har sjunkit i våra konkurrentländer, här har den snarare ökat. I Sverige drog regeringen vapenlös ut mot inflationen. Ett avgörande fel var att man närmast hoppades att LO och Arbetsgivareföreningen skulle klara detta. Men det går inte att blunda och hoppas på andra. En regering måste sköta inflationsbekämpningen själv. Sedan kan jag inte underlåta att säga att de föga gracila elefantinhopp som regeringen gjort i avtalsrörelsen har ju inte precis underlättat. Först sade ni att krisen var över och att allt var under kontroll — det är de berömda herrarna i huset, som Olof Palme sade. Sedan har regeringen sagt — trots en rekordartat hög arbetslöshet — att i år finns det utrymme för reallöneökningar. Därefter sade regeringen att 6 96 var utrymmet. Sedan träffade man ett avtal på den offentliga sektorn som var ännu dyrare och som naturligtvis blev ett golv för den privata sektorn. Alla de klausuler som regeringen klokt nog sade att man inte borde ha—de har sedan kommit i avtalen som brev på posten. Och inte nog med det. Nu är det en våg av vilda strejker som sveper över landet, och de fackliga organisationerna orkar beklagligtvis inte hålla emot. Dessa vilda strejker leder till löneglidning, som ökar inflationen och som dessutom riskerar att utlösa alla de kompensationsklausuler som finns på andra avtalsområden. I princip kan de offentliganställda få högre lönepåslag därför att löneglidningen ökat på grund av vilda konflikter. Regeringen har själv föreslagit en sänkning av skadeståndet för vilda strejker. Det är en signal att man ser mindre allvarligt på detta än vad gällande lagstiftning sade tidigare. Nu har regeringen devalverat och därefter sovit i två år. Vill ni nu åstadkomma att nästa avtalsrörelse blir lugn, måste ni handla. Bekämpa inte längre inflationen genom besvärjelser och förhoppningar utan strama upp finanspolitiken. Dra in köpkraft av ungefär den storleksordning som vi föreslog i januari. Kombinera besparingar med ordentliga skattesänkningar som en grund för låga och ansvarsfulla avtal. Ni behöver bara läsa er egen långtidsutredning för att se att det var höjda inkomstskatter och arbetsgivaravgifter samt flaskhalseffekter som orsakade problemen under 1960 och 1970-talen. Det kan ni påverka genom att sänka marginalskatterna och arbetsgivaravgifterna — om ni vill. Vi har föreslagit sänkta skatter på arbete och produktion samt att arbetsgivaravgifterna skall sänkas med två procentenheter. Men regeringen gör motsatsen. Samtidigt som ni säger att avtalen spränger inflationsvallen på 3 26, är ni beredda att höja arbetsgivaravgifterna. Arbetsmarknadsavgiften är redan beslutad, och löneskatten och ATP avgiften har ni sagt skall höjas. Jag tycker inte att motsägelsen gärna kan vara klarare. Den fria förhandlingsrätten är en frihet under ansvar. Det måste med all kraft klargöras för arbetsmarknadens parter — före avtalsrörelsen. Statsministern sade det när avtalen väl hade träffats. Det var tyvärr för sent. Detta är inte att vara okänslig inför arbetslöshetens följder — tvärtom. Vi politiker har alltid ett ansvar för att ta hand om dem som drabbas. Ingen ställs för den skull utan försörjning. Men skall vi få Sverige på rätt väg, kan vi inte skriva ut in blanko-löften om att ordna sysselsättning åt alla, oavsett hur löneavtalen blir. I stället måste vi förebygga arbetslöshet med klara spelregler och en fast rollfördelning. Regeringen fäster nu stor vikt vid att industriinvesteringarna ökar med 15-20 20 i år. Men även efter en sådan uppgång ligger tyvärr industriinvesteringarna extremt lågt. I fjol var investeringskvoten 13 96 — den lägsta under hela efterkrigstiden. Det täckte nätt och jämnt förslitningen i industrin. Detta skall vi vara klara över innan vi jublar. Dessutom har hushållen snarare fått det sämre än förutsagt, trots att export, industriproduktion och bytesbalans förbättrats. Reallönen föll i fjol med ett par procent, och dessutom ökade skatterna, vilket gjorde att resultatet efter skatt blev ännu sämre. Hushållssparandet gick ned till noll i fjol. Och ingen — inte ens regeringen — tror på någon förbättring i år. Konjunkturinstitutet tror t.o.m. på motsatsen. Det betyder i klartext att hushållen måste leva på sina sparmedel. Har de inga, tvingas de i stället att söka socialbidrag, och de som gör det blir allt fler. Det går tyvärr inte att möta denna verklighet med förbud och regleringar. Prisoch hyreshöjningar kan man inte lagstifta bort. Det är lika omöjligt som att få ned febern genom att slå sönder termometern. Dessutom: Att få en konstlad reallöneökning med hjälp av ett prisstopp leder bara till att man gör ont värre den dag prisstoppet släpps. Fru talman! Så ett kort inlägg om det viktiga besked som vi fick för ett år sedan, nämligen om fonderna. Det var finansministern som släppte den nyheten i en interpellationsdebatt ungefär vid den här tiden i fjol. Det var sedan startsignalen för dimridåernas taktik. Vi kommer ihåg hur förslaget offentliggjordes när Sverige hade tagit midsommarledigt. I retoriken blev dessa fonder allt och intet. De blev stora och mäktiga, och de blev små och oskyldiga. De skulle dra in vinster utan att för den skull minska dem. De skulle ge lägre avtal utan att minska lönerna. De skulle väljas direkt även om de utsågs av regeringen. Och de skulle ge facket inflytande utan att ge facket mer makt. Nu, fem månader efter beslutet, har tegöringén äntligen lyckats skrapa ihop de flesta fondstyrelserna. Det blev byråkrater och fackliga ledare, i huvudsak från den offentliga sektorn. Jag kan nog säga att så många noviser på näringslivsfrågor — hur duktiga de än är på annat — aldrig förr har fått hantera så mycket pengar för näringslivet. Regeringen har inte lyckats övertala en enda representant från det fria svenska näringslivet att ställa upp och administrera fonderna — inte en enda. Det är ett starkt bevis för hur djupt och innerligt impopulära fonderna är. Fondernas syfte är fortfarande lika oklart, inte minst för de inblandade. Sydfondsordföranden herr Hörjel skall slå ett slag för små och medelstora företag i de sex sydligaste länen. Östfondsordföranden herr Hagström skall satsa på bästa möjliga avkastning — det tycker två LO-ekonomer är en överdriven målsättning. Sex styrelseledamöter, som LO-tidningen tillfrågat, ville satsa på den egna landsändan. Tre tyckte att detta var fullständigt fel. Inget enda av de argument som ni förde fram, Olof Palme, för fonderna har överlevt dessa fem månader med verkligheten — hur obetydlig denna verklighet än har varit. I stället har våra farhågor besannats. Vi behöver inte dessa fonder. De skapar bara problem. Fem månader efter beslutet är vi lika övertygade som förut om att vi måste avskaffa dem. Fru talman! Våra ekonomiska problem går fortfarande att lösa. Men det går tyvärr inte med den politik som regeringen nu för. Det är den socialdemokratiska samhällsmodell som skapades på 1950 och 1960-talen, men den duger inte i dagens verklighet. Det är talande, att så fort som en smula insikt om detta dyker upp i de socialdemokratiska leden, döms det snabbt ut som ”högeravvikelser” i den egna pressen. Det är endast ”högeravvikelser” från socialdemokratisk politik som kan få svensk ekonomi i balans. Jag tillåter mig i all ödmjukhet att säga att vi moderater har ett visst erfarenhetsmässigt försprång när det gäller högeravvikelser. Nu hjälper inte annat än att vara återhållsam med offentliga medel. Det haraalltid varit vår politik. Vi måste spara rejält, och vi måste sänka skatterna. Dessa måste följas åt. Vi måste avskaffa fonderna, och vi måste i all stillsamhet och i all samarbetsanda finna nya väger för lönebildningen. Vi måste sluta kompensera varandra för andras arbetsinsatser. Jag är den första att erkänna att detta i sanning inte blir lätt, men det är å andra sidan nödvändigt.

Fru talman! Sverige befinner sig nu mitt i högkonjunkturen. Framför allt utvecklingen i USA men också utvecklingen i delar av Europa har drivit upp tillväxttakten i den internationella ekonomin. Det har på vanligt sätt främst kommit exportindustrin till del. Leveranserna till utlandet, som sköt fart efter den 16-procentiga devalveringen, fortsätter att öka i volym. Vinsterna i exportindustrin stiger. Handelsbalansen uppvisar därmed f.n. betydande överskott. Första kvartalet i år uppnåddes i stort sett också jämvikt i bytesbalansen. Överskottet i varuhandeln var då med andra ord för första gången på länge tillräckligt stort för att täcka utgifterna för turistresor, u-hjälp, räntor på utlandsskulden, m.m. under motsvarande tid. Det är angeläget att tillägga att vi ändå måste se med stor oro på Sveriges ekonomiska framtid. Svenskt näringsliv är fortfarande under mer normala omständigheter inte tillräckligt konkurrenskraftigt. Det finns alltjämt stora eftersatta investeringsbehov att ta igen. Marknadsföringen måste ytterligare förstärkas. Forskning och utveckling kräver ytterligare insatser. Regeringens oförmåga att komma till rätta med budgetunderskottet fortsätter samtidigt att försvåra inflationsbekämpningen. Vi får inte glömma att budgetunderskottet också utövar press uppåt på ränteläget. Ränteläget är en helt avgörande faktor för företagens vilja att satsa offensivt för framtiden. Vi får inte heller glömma att det internationellt finns risk för störningar. Konflikten mellan Iran och Irak fortsätter att i hög grad oroa både oljemarknaden och det internationella affärslivet i övrigt. Den s.k. skuldkrisen i en lång rad länder verkar också som en broms på den internationella ekonomiska utvecklingen. Som andra har gjort vill jag peka på att arbetsmarknadskonflikterna i Västtyskland liksom en av praktiskt taget alla väntad omläggning av den ekonomiska politiken i USA efter presidentvalet kan ta kraften ur den internationella högkonjunktur som vi nu upplever. Vi måste därför lära oss leva med insikten att den jämvikt som uppnåtts i Sveriges utrikesaffärer inte är säkrad för någon längre tid. Sverige riskerar på nytt att få gå ut och låna i utlandet, om denna internationella konjunktur viker. Skall vi i det långa loppet klara balans i utrikesaffärerna, måste vi i situationer som den nuvarande ha betydande överskott även i bytesbalansen. Det är en förutsättning för att kunna börja amortera på utlandsskulden och successivt pressa ned räntebördan. Det är ju i högkonjunktursituationer som vi skall skaffa oss denna förmåga. Många har sagt det före mig, men jag vill självfallet också gärna betona att det starkaste orostecknet i Sverige är den höga arbetslösheten. Det har mig veterligt aldrig tidigare hänt, att Sverige mitt i en utpräglad högkonjunktur månad efter månad tvingats registrera arbetslöshetstal av nuvarande rekordformat. Det gäller trots de omfattande och kostsamma insatserna via arbetsmarknadsstyrelsen. Sverige har under den socialdemokratiska rege ringsperioden tyvärr börjat närma sig den internationella arbetslöshetssituationen, i den meningen att arbetslöshetstalen ligger kvar på denna mycket höga nivå trots ökade AMS-insatser, trots införandet av ungdomslagen osv. Inte heller inflationen ger med sig. Regeringen har för både 1984 och 1985 satt upp ambitiösa men därmed inte nödvändigtvis orealistiska inflationsmål. För 1984 kan man nu i alla fall med säkerhet säga att regeringens inflationsmål inte kommer att uppnås — detta medger f. ö. regeringen själv. En orsak är, som jag redan nämnt, det stora budgetunderskottet. En annan är regeringens fortsatta skattehöjningspolitik. En tredje är utvecklingen på lönemarknaden. Den höga inflationen innebär bl.a. att löneökningarna gröps ur och att de väntade realinkomstökningarna till stor del uteblir. Och med en fortsatt inflation på 8å9 96 drabbas också pensionärer och barnfamiljer mycket hårt. Det tak som regeringen har satt för höjningarna av pensionerna innebär att pensionärerna i år för första gången i modern tid riskerar att få vidkännas en standardsänkning. Värst drabbade av denna utveckling är dock barnfamiljerna. Beslutet här i riksdagen i onsdags om familjestödet innebär att barnfamiljerna i stort sett inte får någon som helst uppräkning av sina samlade ”inkomster” under 1984. Med nuvarande inflationstakt medför det mycket kraftiga avbränningar — och ändå är barnfamiljerna den grupp som sitter ekonomiskt hårdast i kläm. Alla beräkningar ger detta entydiga besked. Fru talman!

Men så ser den fördelningspolitik ut som socialdemokraterna nu i verkligheten har drivit under två år vid makten. Jag är den förste att erkänna att det har behövts, och behövs, ett fortsatt vinstlyft i industrin för att få i gång investeringarna. Å andra sidan stod det från första dagen klart att den stora och ensidiga satsningen på devalveringen skulle komma att erbjuda stora problem av denna natur. Det gäller alldeles oberoende av vilken förhandlingsordning som tillämpas i löneförhandlingarna, och det påverkas inte heller av att man inför kollektiva löntagarfonder. Skall man få medborgarna att solidariskt ställa sig bakom en fortsatt sanering av den svenska ekonomin kan man inte bortse från den mycket olika behandling som regeringen gett olika folkgrupper. Regeringen har med denna politik alldeles tydligt bäddat för vilda strejker och missnöje. Man bäddar för oro bland arbetsmarknadens organisationer. Inga räfstoch rättarting kan ändra på det. I spåren av den kraftiga inflationen stiger nu räntan på nytt. Det innebär risker för höjda bostadskostnader, men framför allt innebär det risker för att den inledda investeringsuppgången kommer av sig. Det är någonting som Sverige, med tanke på framtiden, inte har råd med. Byggnadsverksamheten, som enligt de socialdemokratiska vallöftena 1982 skulle bli något av en motor i svensk ekonomi, ligger på absolut bottennivå. Byggandet av nya bostäder har efter det socialdemokratiska makttillträdet sjunkit med 30 20. Inte heller det s.k. ROT-programmet — reparations-, ombyggnadsoch tillbyggnadsprogrammet — har förmått hjälpa upp situationen. Också det programmet har gett betydligt färre jobb än vad som utlovades. Byggsektorn befinner sig helt enkelt i något av en katastrofsituation, trots att vi kan märka en viss uppgång i industribyggandet. Regeringens främsta intresse på byggområdet tycks vara att hitta på nya skatter. Vore det inte, herr statsminister, klokt att helt släppa tanken på den nya fastighetsskatten, innan byggandet totalt har körts i botten? Budgetunderskottet nästa budgetår kommer enligt kompletteringspropositionen att stanna vid 67 miljarder kronor. Vi vet dock alla att den siffermässiga förbättring som det innebär till en del beror på engångsåtgärder. Framför allt är det emellertid en effekt av den nuvarande löneutvecklingen. I en första omgång får staten ökade skatteinkomster. Så småningom ökar emellertid i stället utgifterna, vilket spär på inflationen. Någon reell budgetförbättring — jag talar då om det underliggande budgetunderskottet — är det med andra ord tyvärr inte fråga om. Än en gång vill jag säga att regeringen med viss rätt kan peka på positiva siffror när det gäller utrikesaffärerna. Jag förtänker inte regeringen att den gör det. Det vore en sensation om inte regeringen tog vara på detta glädjeämne. Å andra sidan måste vi komma ihåg att det hade varit något av en katastrof om inte Sverige hade fått en kraftig exportökning som resultat av devalveringen och den internationella högkonjunkturen, som kom samtidigt. Det är nästan självklart att exporten måste öka under dessa omständigheter. Jag undrar emellertid om det är någon mer än Olof Palme som kan se den nuvarande ekonomiska situationen som ”en fantastisk framgång” för regeringen. Jag frågar mot bakgrund av att vi har 137 000 arbetslösa mitt i en högkonjunktur: Är det verkligen tal som socialdemokraterna i dag är nöjda med? Vi har 8,5 Yo årlig prisstegring när konkurrentländerna har halva denna ökning. Är det någonting som socialdemokraterna är nöjda med? Det byggs ungefär 30 000 nya bostäder, vilket är inemot 15 000 färre än vi mäktade med t.o.m. under de värsta krisåren. Är de talen för socialdemokrater i dag en fantastisk framgång? Vi fick 1 70 höjning av den långa räntan så sent som i början av den här veckan. Är det en framgång för socialdemokraterna? Det blir påtagliga standardsänkningar för barnfamiljerna och en viss sänkning också för pensionärerna. Är det någonting som ni socialdemokrater i dag verkligen yvs över? Är det sådant som ni hänför till en fantastisk framgång? Fru talman! Jag och centern tror att det behövs en kursomläggning på i varje fall fem punkter för att den internationella krisens verkningar på svensk ekonomi verkligen skall kunna repareras och svenskt näringsliv gå vidare i att vinna konkurrenskraft. Det är också en förutsättning för att frukterna av en ekonomisk framgång skall kunna delas på ett rättvist sätt. För det första måste människor kunna känna tillit till regering och riksdag samt till statliga myndigheter. Regeringen har nu på bara ett år fått total bakläxa av lagrådet på två omfattande lagförslag. I fjol gällde det den beryktade tvångslagstiftningen för skogsbruket, i år är det fråga om förslaget till ny fastighetsskatt. Nya — uppenbarligen lika hafsigt hopkomna — lagförslag är på väg, bl.a. som ett resultat av Eko-kommissionens arbete. Av de enskilda människorna kräver myndigheterna på regeringens uppdrag rätt ifyllda blanketter i rätt tid. I annat fall hotar fogden, böter och restföring. Av sig själv kräver regeringen på detta område uppenbarligen ingenting. Lusten att kontrollera och detaljreglera människors förehavanden i både stort och smått får gå före allting annat. Är det f. ö. någon som i dag känner behov av den tvångslagstiftning som man ville genomföra i skogen i fjol? Vi har inte den lagstiftningen nu. Industrierna går för fullt, råvara verkar det också finnas — utan tvångslag. Det var ju framför allt i situationer som dagens som ni socialdemokrater hävdade att denna tvångslag skulle vara nödvändig. Har ni lärt något av det misstaget? Har ni insett att man med en sådan politik inte tillvaratar vare sig initiativkraft eller vilja att ta ansvar ute bland människorna? Det gäller klåfingriga lagar lika väl som löntagarfonder. Därför behövs det en kursomläggning, som ger de enskilda människorna en chans mot myndigheterna och överheten — en chans att bygga ett bättre Sverige. Det behövs för det andra en sysselsättningspolitisk omorientering. De miljarder som i dag satsas på sysselsättningsskapande åtgärder går nästan undantagslöst till AMS. Näringspolitiken och regionalpolitiken verkar närmast ligga i träda. De regionala problemen skall uppenbarligen lösas med flyttlasspolitik. Näringspolitiken i stort har uppenbarligen överlämnats till kapitalismens krafter. Detta tycks i varje fall gälla finansministern. Frågan är om det också gäller industriministern och regeringen i övrigt. Man tycker att rekordarbetslösheten här borde utgöra en väckarklocka. Arbetslösheten ger trots alla AMS-miljarder inte vika. Men varför då inte i stället satsa en del direkt på produktiva jobb i företagen — på ökade småföretagssatsningar, ökad lärlingsutbildning osv. Med en sådan politik i stället för stelbent AMS-politik hade vi i dag kunnat förskona åtskilliga tusen människor från att gå arbetslösa. Det behövs för det tredje en fördelningspolitisk omorientering. Vi har behov av ökad flexibilitet i det ekonomiska systemet. Det kräver antagligen en mer varierad lönesättning och med säkerhet en fortsatt reformering av skattesystemet i syfte att bl.a. åstadkomma sänkta marginalskatter. Men det får aldrig leda till att vi lämnar de ekonomiskt sämst ställda grupperna åt sitt öde. Det är det som gör regeringens behandling av barnfamiljerna så utmanande. När alla andra grupper får sina inkomstför stärkningar, måste den mest utsatta gruppen vänta till nästa år. De höjningar av barnbidraget som då genomförs skall dessutom betalas av samma kategorier — även av dem med låga inkomster — genom nya skattehöjningar. Och ingenting görs åt den orättvisa som ligger i att bara ungefär en tredjedel av barnfamiljerna har stöd till barnomsorgen eller att det i många familjer finns bara en inkomst. Det råd som jag vill ge regeringen på denna punkt är att mera ta fasta på den gamla grundtrygghetsprincipen igen. Återgå med andra ord till ett system, där medborgarna solidariskt tar ansvar för varandra när det gäller grundtryggheten! Gör inte tryggheten beroende av om man tillhör ett visst kollektiv! Det behövs för det fjärde en annan avvägning mellan finanspolitiken och riksbankspolitiken. I socialdemokraternas Sverige är det i dag riksbanken som svarar för att svångremmen hålls hårt åtdragen. Det förbinds, som jag har lärt mig, traditionellt med konservativ och nyliberal politik. Men i dag är det kanske också socialdemokratisk politik. — Effekten blir, som jag nyss har beskrivit, en press uppåt på räntan. Men denna politik rymmer också stora faror för framtiden. Förmår regeringen inte i dagens situation strama åt på statens budget, blir det heller inget utrymme för expansion när tiderna blir sämre. Eller, annorlunda uttryckt: Bristen på aktiv konjunkturpolitik i dag kommer att begränsa möjligheten att föra en aktiv konjunkturpolitik i morgon — att göra det när konjunkturen går ner. Fru talman! Sist, men inte minst, behövs det ett starkare hänsynstagande till människor, miljö och naturresurser i den ekonomiska politiken. Vi minns alla vilka sociala skadeverkningar som 1960-talets flyttlasspolitik medförde. Den tidens misstag får inte upprepas. Men det gäller också att undvika nya misstag. Därför borde regeringen bl.a. tänka sig för ytterligare en gång, innan den sätter fart på sitt kolprogram. Försurningen utgör en bestående varningssignal. Varken i högkonjunktur eller i lågkonjunktur kan vi bortse från miljökonsekvenserna när det är fråga om liv och hälsa och om effekterna på vårt vatten, vår mark och vår luft. Skogsdöden lär oss att om vi inte är beredda att betala priset för de nödvändiga miljöskyddsåtgärderna, så löper vi risken att i ett senare skede få betala ett mångdubbelt högre pris. Av detta kan vi i sin tur lära att våra ekonomiska beslut måste vägas samman med och i vissa fall underordnas ekologiska hänsyn. Det finns ingen motsättning mellan ekonomi och en framsynt miljöpolitik. Den som bortser från ekologiska fakta, den sågar obevekligt på den gren som bär vår framtida välfärd.

Fru talman! Än en gång går sovjetiska makthavare till angrepp mot den förvisade fredspristagaren Andrej Sacharov och hans hustru Jelena Bonner. Sacharov, som blivit en symbol för strävan att upprätthålla mänskliga rättigheter, fred och frihet, har förts bort från sitt hem. Hans hustru anklagas för ”förtal av Sovjetunionen” och är nu förbjuden att lämna Gorkij, dit Sacharov sedan länge är förvisad. Vi som lever i fred och frihet bör i detta läge säga till den sovjetiska regeringen, att lika ovälkomna som sovjetiska ubåtar är i vårt land, lika välkomna är den sovjetiske fredspristagaren och hans hustru, när de nu inte får leva i fred och frihet i sitt eget land. Olof Palme bör vidta alla åtgärder som står i hans makt för att söka ge den förföljde och förtalade fredspristagaren och hans hustru en fristad i Sverige. Det var bra att Palme tog emot Sacharovs dotter. Statsministern bör nu med sitt breda internationella kontaktnät kunna sätta en stark press på de sovjetiska ledarna. Ett första steg kunde vara, att de nordiska regeringscheferna gemensamt agerade för ett frigivande av Sacharov. Den 1 januari i år infördes kollektiva löntagarfonder i Sverige. De röstades igenom av socialdemokrater och kommunister mot en enig borgerlig opposition, mot hela näringslivet och mot en stor majoritet av svenska folket. Det innebär att företagen nu skall betala en vinstdelningsskatt på 20 26 av vinsten och en avgift på lönesumman. Pengarna samlas i fonder som har facklig dominans och som skall användas för att köpa aktier i företagen, dvs. företagens egna pengar skall användas för att dessa kollektiva fonder skall köpa upp företagen. På sikt betyder det socialisering, en enorm maktkoncentration. Det kan också leda till byte av ekonomiskt system. Socialdemokraterna påstod att löntagarfonderna skulle medverka till att dämpa lönestegringstakten. Den effekten har precis som väntat uteblivit. På folkpartiets initiativ har de borgerliga partierna bildat en avvecklingsgrupp som skall lägga fram förslag till hur fonderna skall avvecklas så fort riksdagsmajoriteten ändras, vilket vi hoppas blir efter valet 1985. Fonderna kommer då att försvinna den 1 januari 1986. Ett par andra anmärkningsvärda beslut om minskad frihet har också tagits av riksdagens socialistiska majoritet. En särskild förbudsproposition avlämnades i stor hast på barnomsorgens område för att förhindra att några driver dagis på affärsmässiga villkor. Folkpartiet röstade mot — vi menar, att man inte bör'förbjuda någon att försöka skapa god barnomsorg. Och frågan är vilka konsekvenser regeringen nu skall dra av detta sitt beslut. Får leksaker och annan pedagogisk materiel som används på dagis produceras affärsmässigt? Och hur blir det med för barnen livsnödvändiga ting som mat och läkemedel? Får det i fortsättningen produceras i enskilda företag, eller var går gränsen? Privatläkare vill socialdemokraterna också förbjuda — denna gång i sällskap med centern, som tyvärr har låtit förleda sig av sin regionala omsorg, som vi i hög grad delar. Även detta har folkpartiet röstat emot — vi vill tvärtom ha fler privatläkare, inte minst i glesbygd och har föreslagit särskilda stimulansåtgärder för detta. Vi tror inte att det blir fler privatläkare i Norrland bara för att sådana förbjuds att etablera sig t.ex. i Stockholmstrakten. Ett tredje exempel på minskad frihet kan tas från socialdemokraternas njugghet mot fristående skolor. Regeringen ville dra in statsbidragen till ett flertal sådana. Med sedvanlig hjälp från kommunisterna lyckades de nästan, även om det blev delvis bakläxa i riksdagen, som räddade Balettakademin. Tre stora fristående skolor blir dock tyvärr på sikt av med sina statsbidrag. Den stora ofrihet som ligger i 3/4 miljon människors kollektivanslutning till socialdemokratiska partiet finns som alla vet kvar, trots upprepade kritiska riksdagsuttalanden. Folkpartiet kräver nu en lag mot kollektivanslutning. Ett parti som har kollektivanslutning på sitt program borde skämmas över att ta ordet frihet i sin mun. I opposition lovade socialdemokraterna att om bara de kom tillbaka till regeringsmakten, skulle sysselsättningen öka och arbetslösheten minska. Som alla vet har man inte klarat att uppfylla det löftet. Arbetslösheten har tvärtom fortsatt att stiga. Trots de snabba och kraftiga förbättringarna i den internationella konjunkturen har arbetslösheten stigit. I april i år var 15 000 fler människor arbetslösa än i april i fjol. Sedan april 1982 har arbetslösheten stigit med 25 000. Det är den sanna bilden av den socialdemokratiska sysselsättningspolitiken. Den har kapsejsat. Finns mot denna bakgrund någon som helst beredskap för att motverka en kraftig ökning av den öppna arbetslösheten, när så många redan är utan jobb och så många redan är föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder? Den politik folkpartiet förordar innebär att vi med all kraft måste undvika en massarbetslöshet av den storlek som nu råder på kontinenten. Den första svenska regering som medvetet föreslog en sänkning av det internationella biståndet till mindre än 1 96 av bruttonationalinkomsten blev den socialdemokratiska regeringen. Ursprungligen föreslogs en sänkning med 450 milj.kr. — det fick man senare ta tillbaka så att minskningen ”bara” blev 150 milj.kr. Men det är futtigt att låta Sveriges ekonomiska problem gå ut över u-ländernas svältande och fattiga. Socialdemokraterna fick stöd av moderaterna trots motstånd från bl.a. folkpartiet, centern och många kyrkliga organisationer. Ett viktigt vallöfte var värdesäkringen av pensionerna. Det sades vara ett av de ”heliga” löftena, tydligen i motsats till andra löften som inte var lika allvarligt menade. Men det höll man ändå inte. Avräkningen av devalveringseffekten innebär att pensionärerna i år får ca 3 miljarder kronor mindre i pensioner än vad de skulle fått enligt löftet. Pensionärerna vill nog hellre ha raka besked om pensionernas storlek än löften som inte hålls. Ett fjärde svek är det mot barnfamiljerna. Trots att regeringen rimligen måste ha vetat att barnfamiljerna befinner sig i en mycket utsatt ekonomisk situation lade man i budgetpropositionen inte fram något förslag om förbättringar. Folkpartiet däremot föreslog en rejäl förbättring med höjt barnbidrag och höjt flerbarnstillägg redan från den 1 juli i år och därtill en skattesänkning från nästa år med 2 000 kr. per barn. Men regeringen kunde tydligen inte acceptera att någon annan tog initiativet, så det blir inga förbättringar för barnfamiljerna i år, och nästa år blir det för de flesta en mindre förbättring än med vårt förslag. Socialdemokraterna verkar inte riktigt ha förstått att de faktiskt inte har egen majoritet i kammaren. I de flesta fall får de naturligtvis stöd av kommunisterna, men om alla oppositionspartierna går emot faller regering ens förslag. För att undvika den nesan har regeringen ibland dragit tillbaka sina förslag. Det gäller t.ex. förslaget att avskaffa änkepensionerna. Folkpartiet kunde naturligtvis inte acceptera ett sådant raserande av den sociala välfärden för en liten grupp kvinnor, och när inte heller något annat parti gjorde det drogs förslaget tillbaka. En annan fråga där regeringen fått många bakläxor av riksdagen är högskolorna. Först lade socialdemokraterna — utan några som helst diskussioner med de berörda skolorna — fram förslag om' att lägga ner bl.a. läkarutbildningen i Malmö och tandläkarutbildningen i Göteborg. Reaktionen blev våldsam, och riksdagens utbildningsutskott fick ta saken i egna händer. Slutresultatet blev att socialdemokraterna som ville lägga ned tandläkarutbildningen i Göteborg och moderaterna som ville lägga ned utbildningen i Umeå drev igenom en nedläggning av tandläkarutbildningen i Malmö och därtill barnomsorgsutbildningarna i Borås och Uppsala. En annan fråga, där regeringen fick se sitt förslag förändrat — i detta fall dock till det bättre — var ungdomslagen. Ursprungligen skulle ungdomarna bara kunna jobba inom offentlig sektor. Detta ändrades i riksdagen genom bl.a. folkpartiets medverkan till att även omfatta jobb inom den privata sektorn. Chansen att ungdomarnas jobb blir permanenta är större där. Regeringens agerande i avtalsförhandlingarna är uppseendeväckande dåligt. Först skriver finansministern i finansplanen att följsamhetsklausuler och liknande inte är bra och att nivån för avtalen får hamna på högst 6 9o löneökning. Sedan reser han till Australien. Då passar de offentliga löneförhandlarna på att sluta avtal för de kommunalanställda på ca 8 90 nivå och med följsamhetsklausuler! Det blir sedan i viss mån normerande för resten av löneförhandlingarna. Detta följdes sedan av ett elefantinhopp i form av prisoch hyresstopp — dvs. när regeringens politik hade misslyckats kunde man inte hitta något annat att göra än att införa en mängd regleringar. Som alla vet leder prisstopp i längden inte till lägre priser, möjligen skjuts tidpunkten för en höjning upp ett antal månader. En framsynt socialdemokratisk ekonom, Nils Lundgren, har sagt att regleringarnas enda syfte är att vilseleda allmänheten, och det är inte illa formulerat. Regeringens agerande i avtalsrörelsen och brist på agerande i andra fall, framför allt i fråga om de offentliga utgifternas utveckling, får som första märkbara resultat att inflationsmålen för 1984 och 1985 inte kommer att kunna nås. Inflationen kommer inte att hålla sig till 4 90 i år, och den kommer än mindre att hålla sig till 3 20 nästa år. Då hjälper det inte att exporten går bra nu. Med högre inflation i Sverige än i våra viktigaste konkurrentländer försämras vår konkurrenskraft snabbt, och produktion och sysselsättning hotas igen. Resultatet av för höga prisstegringar blir med andra ord ökad arbetslöshet — och det vill inte folkpartiet medverka till. Fru talman! Det gångna riksmötet har präglats av ett antal riktigt dåliga beslut. Björn Molin har tidigare i dag ingående kritiserat vissa delar av regeringens ekonomiska politik och också beskrivit den alternativa uppläggning som folkpartiet förordar. Regeringens företrädare har i dag utan att genera sig beskrivit den ekonomiska utvecklingen på två helt olika sätt. Enligt det ena budskapet går det bra för Sverige nu. Besparingar eller andra svåra politiska beslut behövs inte. Enligt det andra budskapet finns det hotfulla orosmoln, och en mängd regleringar och liknande är nödvändiga. : Sanningen är den att läget är mycket oroande. I stor utsträckning är detta resultatet av regeringens egna åtgärder — både de felaktiga åtgärder som har vidtagits och det förhållandet att riktiga åtgärder inte har vidtagits. Till de felaktiga åtgärder som vidtagits måste man först räkna s.k. justeringar av skattereformen. Den marginalskattereform som ursprungligen överenskoms mellan centern, folkpartiet och socialdemokraterna har ändrats på ett flertal punkter och vid en rad tillfällen. Resultatet blir att marginalskatten inte alls kommer att sänkas, som avsikten var. Folkpartiet anser att detta kommer att allvarligt försämra den svenska ekonomins sätt att fungera. I själva verket menar vi att det är nödvändigt att gå vidare med ytterligare marginalskattesänkningar, för att stimulera enskilda människor till ökade arbetsinsatser och ökat sparande. En annan felaktig åtgärd är naturligtvis införandet av de kollektiva löntagarfonderna. En tredje felaktig åtgärd är införandet av alla de regleringar som regeringen beslöt om i april i år. Prisregleringar har aldrig tidigare i världshistorien visat sig ha någon återhållande effekt på inflationstakten. Genom återinförandet av regleringarna har regeringen visat vilken liten tilltro till marknadsmekanismer den i praktiken har. Det hjälper då inte att finansministern i ord säger sig vara anhängare av marknadsekonomi, när de konkreta åtgärderna är regleringar som stör och förstör marknaderna. Den viktigaste åtgärden, som vore riktig men som inte har vidtagits, är begränsningar av de offentliga utgifterna. I själva verket har regeringens företrädare vid flera tillfällen sagt att det inte behövs fler besparingar. Det är tyvärr inte sant. Vad regeringen hittills har levt högt på är att industripolitiska och arbetsmarknadspolitiska stödåtgärder inte behövs i samma omfattning när den internationella konjunkturen är bra. Dessutom har man gjort en del engångsförändringar i betalningsrutiner o. d., som tillfälligt har stora förstärkande effekter på statsbudgeten. Det vore i själva verket mycket anmärkningsvärt om inte budgetunderskottet skulle minska något, när konjunkturen vänder uppåt. Men minskningen är alldeles otillräcklig. Hur tänker då regeringen bära sig åt när konjunkturen vänder nedåt igen, arbetslösheten ökar och produktionen och sysselsättningen sjunker? Med den nuvarande politiken finns det inget finansiellt utrymme för större insatser mot arbetslösheten. Det är en ansvarslös politik som nu bedrivs, och det kommer att visa sig i en kraftig ökning av arbetslösheten i nästa lågkonjunktur. Sveriges geografiska närområde har kommit att få alltmer ökad betydelse i stormakternas strategiska planering. Vårt landoch sjöterritorium har kommit att hamna i blickpunkten för östs och västs militära intressen. Detta har på ett skrämmande sätt framgått genom de kränkningar av främmande ubåtar som vi har upplevt under senare år. En följd av vår förändrade säkerhetspolitiska situation är att vi har fått en intensiv debatt om vår utrikesoch säkerhetspolitik. I en demokrati är en sådan debatt självklar. En konstruktiv debatt visar omvärlden att vår linje inte är vald av slentrian eller i brist på alternativ. Samtidigt måste vi erinra oss att den ökade spänningen mellan stormaktsblocken gör att dessa studerar och analyserar vår utrikesoch säkerhetspolitik mera ingående än tidigare. Vi måste också vara beredda på att det finns ett större intresse än tidigare från omvärlden att påverka våra ställningstaganden. Det är mot denna bakgrund allvarligt för våra nationella intressen att debatten kring vår utrikesoch säkerhetspolitik så ofta har kommit att urarta till inrikespolitiskt gräl och okvädanden mellan politiker. Inom folkpartiet är vi oroade över den utveckling som har lett fram till nuvarande säkerhetspolitiska debattklimat i Sverige. Ansvaret för den uppkomna situationen måste till inte ringa del falla på statsministern. Alltsedan regeringsskiftet 1982 har Olof Palme figurerat i ett antal ”affärer” med anknytning til vår utrikesoch säkerhetspolitik. Vi har med stigande förvåning konstaterat, att statsministern i stället för att agera med det ansvar som åligger en regeringschef stundom har utnyttjat sin ställning till politisk retorik. Av en statsminister måste man kunna kräva självkontroll och kanske också förmåga till självkritik. I stället har Olof Palme ofta handlat på ett mycket impulsivt sätt. Han har använt regeringsmakten till att göra ett unikt fördömande av en enskild riksdagsman, han har blixtinkallat utrikesnämnden för att få tillfälle att fördöma ett helt politiskt parti, han har begärt TV-tid för att kunna läsa hemliga handlingar och därefter fördöma en dagstidning, han har kallat motståndarnas agerande för fähunderi och deras analyser för djävulsbilder. Från folkpartiets sida har vi ingen anledning att alltid försvara den inställning i sakfrågor som Olof Palmes meningsmotståndare har intagit. Det är inte alltid den ståndpunkt som Olof Palme har intagit i sakfrågor som vi kritiserar. Det är hans sätt att föra debatten och handlägga frågorna som ibland får olyckliga konsekvenser. Olof Palme har på ett kraftfullt sätt markerat Sveriges vilja att hävda sin suveränitet mot varje inkräktare. I detta sammanhang har han inte fört något dubbelt budskap. Men samtidigt har Olof Palme nästan helt undvikit att kommentera utvecklingen i Afghanistan, att Helsingfors-dokumentet inte efterlevs och andra övergrepp, som begås av Sovjet. Fru talman! Det finns all anledning att hoppas, att debatten om den svenska utrikesoch säkerhetspolitiken i framtiden kommer att föras med större omsorg än vad som har varit fallet.

Fru talman! Mig förefaller riksdagens slutdebatt som något av ett helgerån mot naturen. Det här är den tid då Sverige är som vackrast. Ljuset har besegrat mörkret, grönskan är skir, nätterna blir kortare och dagarna allt längre. Men riksdagsmännen sitter allt glåmigare under allt segare och senare arbetspass för att äntligen få slut på årets riksdagssession. Fru talman! Ibland har denna glåmighet också i hög grad satt sin prägel på den politiska situationen. Ni minns kanske slutdebatten 1982 på våren. Då gick det utför för Sverige. Kurvorna pekade nedåt. Jag skall av finkänslighet mot våra borgerliga motståndare inte återkalla kurvorna alltför nära i minnet. Det var vid denna tid som den borgerliga regeringen försökte göra gällande att vägen till en förbättring av den svenska ekonomin gick via en försämring av den sociala välfärden för vanligt folk. Det är inte att förvåna att stämningen präglades av en mörksyn och att människorna började tappa tron på utvecklingen och enbart förväntade sig sämre tider. Jag tror jag vågar påstå att stämningarna i dag står i bättre samklang med våren. Det är som om mer av glädje och framtidstro hade återvänt till Sverige, till medborgarna och till företagen. Dessa stämningar har sin grund i påtagliga fakta. Det börjar åter gå bättre för Sverige, utan att vi behövde tillgripa de borgerliga regeringarnas nedskärningar. Det råder ingen som helst tvekan om att den ekonomiska utvecklingen åter har kommit in på bättre banor. Den svenska exporten har väldiga framgångar ute i världen. Flera talare har haft vänligheten att säga att det har varit fantastiska framgångar, Det är precis det jag talar om — den svenska exporten har haft fantastiska framgångar under de senaste åren. Det har varit enorma volymökningssiffror. Detta skall ni inte vara så ledsna för, varken herr Fälldin eller herr Adelsohn. Det är bara på den punkten som jag uttalar detta. Men det finns naturligtvis också annat som är bra. Produktionen ökar, och budgetunderskottet hålls tillbaka. En affärstidning har sammanfattat utvecklingen: ”Både snabbheten i förändringen och styrkan i uppgången är hisnande. En så radikal scenförändring har oss veterligen aldrig inträffat.” Det är intressant att notera att dessa framgångar på utlandsmarknaden inte i första hand beror på den internationella konjunkturuppgången. Till största delen beror de på att svensk industri vinner marknadsandelar. I förra veckan kom uppgifter från kommerskollegium, vars preliminära siffror gav vid handen att Sverige beträffande bearbetade varor inom OECD-området ökade sin marknadsandel med mer än 11 96 under första kvartalet 1984. Det ger ett högt betyg åt den svenska industrins förmåga att anpassa sig till en förändrad situation. Jag vill fråga Thorbjörn Fälldin, som i oktober 1982 var våldsamt emot devalveringen: Är han fortfarande lika negativ? Detta är också en viktig del av förklaringen till att vi kan föra denna debatt i en anda av viss optimism och tillförsikt. Det börjar åter gå bättre för Sverige. Sverige är på rätt väg, som det heter. Vi gick till val 1982 — som ni talat så mycket om här — under parollen ”mindre av svångrem och mer av svängrum för arbete och produktion i det svenska samhället”. Och så har det blivit. Vi ville helt enkelt få fart på Sverige igen, och det har blivit fart på Sverige. Sveriges problem som vi såg dem vid regeringsskiftet 1982 återfanns huvudsakligen på tre områden: För det första ett kontinuerligt växande underskott i bytesbalansen, för det andra en trendmässig ökning av arbetslösheten och för det tredje ett kontinuerligt ökande budgetunderskott, såväl konjunkturellt som strukturellt. Regeringens slutsats, som den också finns beskriven i arbetarrörelsens krisprogram från 1981, var att vi åter måste få i gång en kraftig industriell tillväxt. Denna tanke, att genomföra en hård satsning på svensk industri och dess internationella konkurrenskraft, har alltsedan dess varit grundläggande för regeringens ekonomiska politik. Framgångar på detta område påverkar direkt i positiv riktning såväl sysselsättningen som bytesbalansen. Den är också, enligt vår mening, en nödvändig förutsättning för att komma åt det tredje huvudproblemet, nämligen det växande budgetunderskottet. Vi visste genom erfarenheter från såväl Sverige som andra länder, att om man börjar med en attack mot budgetunderskottet leder det till en stark ökning av arbetslösheten, om det inte finns motverkande krafter i ekonomin. Vår inriktning av politiken blev alltså att en tillväxt inom den konkurrensutsatta industrin skulle utgöra denna motverkande kraft. Det är denna dynamiska aspekt på de ekonomiska sambanden, som saknas i den borgerliga ekonomiska politiken. Det var därför det gick så illa för er. Den offensiva devalveringen hösten 1982 skapade förutsättningar för att efterfrågan på svenska varor skulle öka, så att det kompenserade den minskade efterfrågan som en stram finanspolitik skulle medföra. Vi har sedan dess fortsatt med satsningen på den svenska industrin. Subventionspolitiken har förvandlats till en offensiv politik. Detta är den allmänna beskrivning som utgör bakgrunden till 1983/84 års riksmöte. Under riksmötet fattades många beslut av stor vikt för landet och dess medborgare. Ett av besluten, som motsetts med stort intresse, var beslutet att införa löntagarfonder. Nu har beslutet trätt i kraft, och fyra av löntagarfondernas styrelser är utsedda. Därmed kommer människorna att kunna ta ställning till fonderna från den praktiska verkligheten i stället för att behöva vara hänvisade till skildringar om vad som påstås möjligen kunna komma att ske i framtiden. Därigenom borde det finnas goda förutsättningar för en mer nyanserad och saklig diskussion i dessa frågor. Diskussionerna inför beslutet om löntagarfonderna har varit mycket hårda, och frågan har på ett olyckligt sätt använts för att skapa konfrontation. Men detta riksdagsår har, fru talman, också visat att det finns goda möjligheter till lösningar över blockoch partigränserna, när viljan till bra resultat i sak får väga tyngst. Från regeringens sida ser vi med tillfredsställelse på sådana överenskommelser. Ungdomslagen har inneburit att 30 000 ungdomar i dag är aktiva inom ungdomslagen i stället för att gå i sysslolöshet. Ungdomarna själva har demonstrerat sin vilja att arbeta genom att i olika sammanhang berätta om hur mycket bättre det känns med arbete i ungdomslagen, än att som tidigare bara passivt lyfta ett kontantstöd. Den kritik de framför är att de skulle vilja ha fler arbetstimmar. Det bör vara med stolthet vi kan se att det gick att nå en överenskommelse över partigränserna om ungdomslagen, trots att det från början fanns delvis olika uppfattningar. Också uppgörelsen om anslagen till försvaret med anledning av den förändrade dollarkursen är ett uttryck för att vi kan nå breda uppgörelser, när olika parter är inställda på att komma fram till en gemensam lösning i stället för att söka skapa kortsiktiga och tillfälliga partipolitiska vinster. Men även om det således finns många, och ibland mycket viktiga, exempel på uppgörelse över blockgränsen, har regeringen ofta fått möta en splittrad opposition, som väl levat upp till den bild av inbördes oenighet som trepartiregeringarnas långbänkar och regeringskriser speglade. Regeringen har under denna period i stället försökt fortsätta sin politik att föra Sverige ur krisen främst genom att säkerställa och stabilisera den nya perioden av kraftig industriell tillväxt. En viktig händelse i det arbetet är den förnyelseproposition som riksdagen ställt sig bakom. Det beslutet innebär den definitiva bekräftelsen på att vi nu för en offensiv industripolitik, som i första hand är inriktad på de livskraftiga företagen. Offensiva investeringar har blivit vanliga inslag i regeringens politik. Denna anda av optimism och vilja att satsa på det utvecklingsbara framgår också av forskningspropositionen. Den är ett uttryck för regeringens positiva inställning till forskningen. De statliga satsningarna på forskning och utveckling kommer att kosta 9,7 miljarder kronor nästa år. I dag går 2,5 90 av bruttonationalprodukten till forskning och utveckling. Det är en mycket hög siffra. Regeringen har också inlett ett omfattande arbete för att uppnå en avbyråkratisering och en avreglering. Ett inslag i det arbetet var regeringsförslaget om en försöksverksamhet med ökad kommunal självstyrelse. Avsikten med detta försök är att de berörda kommunerna skall få möjlighet att göra avsteg från statlig reglering för att bättre kunna anpassa sin organisation till lokala förhållanden. Arbetet under våren har också präglats av försöken att få en bred enighet över partigränserna om stödet till barnfamiljerna. Trots intensiva försök lyckades man inte uppnå enighet, vilket regeringen djupt beklagar. De borgerliga regeringsåren hann ge så djupa sår i barnfamiljernas ekonomiska situation att det inte går att kompensera i ett slag. Men det regeringsförslag som riksdagen ställt sig bakom innebär den största ökning av barnbidragen som någonsin skett sedan de infördes. Det innebär dessutom att vi rättar till en hel del skevheter i systemet. Låt mig i detta sammanhang också understryka att om man vill studera effekterna på barnfamiljerna av ett partis politik räcker det inte med att studera ett enskilt förslag på familjepolitikens område. Det är fördelningspolitiken i sin helhet som avgör om politiken är rättfärdig. För socialdemokratin är det inte bara ideologiskt självklart att bördorna måste fördelas efter bärkraft. Vi tror dessutom att det är en ekonomisk nödvändighet. Hela folket måste delta i krisarbetet och känna att de deltar i lika hög grad som alla andra. Därför blir kravet på en rättvis fördelning en nödvändighet om vi skall lyckas med att föra Sverige ur krisen. Den kanske viktigaste fördelningsfrågan av alla är sysselsättningen. Där kan vi peka på flera framsteg. Industrisysselsättningen tycks nu öka efter många år av tillbakagång. Ungdomslagen förhindrar många av de sociala skadorna på vår ungdom. Den snabba ökningstakten när det gäller arbetslösheten har stoppats. Vi tror att vi skall kunna vända arbetslöshetskurvorna i år och kunna redovisa en sjunkande arbetslöshet. Jag såg i dag siffrorna på kvarvarande arbetssökande som gått ned med 14 000 sedan i fjol, och det är ett tecken bland många på att det börjar se bättre ut. Men skall vi kunna säkra sysselsättningen på längre sikt måste vi ha en sund ekonomi. Vi har tagit viktiga steg i den riktningen under detta riksdagsår. I den allmänpolitiska debatten i vintras erinrade jag om ett uttalande av Ulf Adelsohni januari i fjol. Han sade då: ” Aldrig tidigare kommer det att gå snabbare utför än under detta första socialdemokratiska regeringsår sedan 1976.” Jag hade också kunnat citera Ulf Adelsohn från riksdagsdebatten den 19 oktober i fjol, alltså i början av detta riksdagsår. Då sade han om det budgetunderskott som nästa år väntas bli 67 miljarder kronor: ”När det gäller det svenska budgetunderskottet har ni möjligen hunnit i kapp er berömda kärra, men vad ni sedan i själva verket gjort, Olof Palme, är att skjuta fart på den så att den störtar rakt ner i dalen. Budgetunderskottet i dag har ju ökat kraftigt jämfört med tidigare. Jag tror att vi trots alla skatter ni höjer, mycket snart närmar oss ett budgetunderskott på 100 miljarder kronor.” För att riktigt understryka sin uppfattning tillade Ulf Adelsohn i sin nästa replik: ”Tro mig, vi närmar oss 100 miljarder kronor.” Det tycks bli allt färre som tror på Ulf Adelsohn. Prognosmakare av samma klass som Adelsohn tycks finnas i MAS, det borgerliga utredningsinstitut som under Bengt Westerbergs ledning skulle dra upp riktlinjerna för den kommande borgerliga regeringens politik. Det skulle inte vara värt att spilla många ord på detta institut, om det inte gjorde så stora anspråk på att företräda den samlade borgerlighetens ekonomiska tänkande. Man avlämnade en rapport, ”Sveriges ekonomi 1984-85”, som bl.a. folkpartiledaren Bengt Westerberg använde i sin politiska argumentation. När vi i efterhand studerar den går det bara att finna en orsak till de grova felprognoserna om Sveriges ekonomi: Man tycks helt enkelt ha förlängt utvecklingen som den var under den tid som Bengt Westerberg var statssekreterare på budgetdepartementet, och man tycks ha utgått från att regeringen sålunda saknar förmåga att föra en vettig budgetpolitik. Jag skall inte dra alla felprognoser här. Jag vill dock säga att man tippade ett bytesbalansunderskott på 18 miljarder — det blir 1. Man tippade en ökning av exporten med 6 miljarder — det blev 12. Man förutspådde 180 000 arbetslösa. Man spädde på och räknade med ett budgetunderskott på 105-110 miljarder kronor. Det här är intressant. Men det skulle behövas mycket tid för att gå igenom detta, så jag skall inte göra det. Enligt vad man från nämnda instituts sida påstått skall man göra upp ett gemensamt ekonomiskt program för de tre borgerliga partierna inför nästa års val. Jag vill då säga: Väl bekomme! Eftersom det är samma personer som svarar för de tidigare borgerliga regeringarnas ekonomiska strategi, får vi därmed också belyst varför det gick så dåligt. Om man medvetet svartmålar den ekonomiska verkligheten, blir det svårare att med trovärdighet delta i den ekonomiska debatten. Sanningen är ju att utvecklingen av den svenska ekonomin när det gäller export, produktion etc. har gått framåt med jättekliv. Det är riktigt, som några varit inne på, att detta icke har slagit ut i förbättrad levnadsstandard för de enskilda människorna. De har inte någon direkt glädje av att vi börjar pressa ned det budgetunderskott som ni har ställt till med. De har inte någon direkt glädje av att vi börjar pressa ned underskottet i bytesbalansen. Det är ju ingenting som går att äta. Men folk märker att orderböckerna fylls, att det går framåt för ekonomin. Det slår igenom i vardagslivet. Man frågar sig: Gör vi en skönmålning? Affärstidningen Dagens Industri gjorde nyligen en enkät. Därav framgick att alla svenska ekonomer tror på en snabbare konjunkturuppgång än regeringen och konjunkturinstitutet gör. Men det är klart att även om utvecklingen av ekonomin nu går i rätt riktning, återstår väldigt mycket innan vi har rekonstruerat den. Nu gäller det för oss att försvara den konkurrenskraft som den svenska industrin vunnit sedan hösten 1982. Från den synpunkten sett har vi funnit det vara önskvärt med en lönekostnadsökning på ca 6 90 för 1984. Det kan bli mer, eller rättare sagt: Det blir mer — ett par procent mer. Men tack vare den starka produktivitetsutvecklingen inom ekonomin ser det ut som om Sverige kommer att bevara konkurrenskraften, i jämförelse med våra viktigaste konkurrentländer. Ulf Adelsohn påstår exempelvis att devalveringseffekten på grund av snabb inflation redan har undergrävt vår konkurrenskraft och urholkat devalveringen kraftigt. Detta är fel. Vad som tvärtom är slående, och som förbluffat de flesta seriösa bedömare, är hur pass väl devalveringseffekten bevaras. Studerar vi utvecklingen av våra relativa arbetskraftskostnader per producerad enhet — dvs. kostnadsökningen sedan hänsyn tagits till produktivitetsökningen — jämfört med våra 14 viktigaste konkurrentländer, finner vi att vår konkurrenskraft faktiskt förstärks med en procentenhet under 1983 och 1984. Gentemot omvärlden har alltså devalveringens effekter förstärkts under senare tid. Det är det som ger utslag i de ytterligare ökningar av våra marknadsandelar som skett — detta enligt kommerskollegium. Herr Adelsohn är våldsam i sitt språkbruk — nu är han ju väldigt känslig. När Kjell-Olof Feldt sade att Ulf Adelsohn upphov sin röst uppfattade Ulf Adelsohn detta som ett personangrepp. Herr Adelsohn sade följande när han skulle skildra hur uselt det går för svensk ekonomi: Stormfåglarna hopar sig vid horisonten. Då vill jag säga att jag tror, att om man ser mot horisonten, upptäcker man inte någon stormfågel, möjligen en svart prick. Jag tror att herr Adelsohn i sitt språkbruk har blandat samman moln och fåglar. Jag tror faktiskt det. Det är moln som hopar sig, fåglar flyger. Beträffande sådana här sammanblandningar kan man säga som om den romerske skalden Vergilius. Problemet med Vergilius var att hans språk var för kraftfullt för hans tankar. Jag frågar mig ibland om inte problemet med Adelsohn är att han saknar tankar för att sätta hejd för ordflödet i vissa situationer. Det gäller nog även hans dystra prognoser för den svenska ekonomin. Jag tror att vi och folk i allmänhet trubbas av om vi gör sådana här oerhört dystra beskrivningar av framtiden. Det är alldeles klart att det kan bli problem under 1985 till följd av de avtal som slutits på arbetsmarknaden, helt enkelt därför att vi inte denna gång kan räkna med att produktivitetsutvecklingen blir lika snabb som tidigare. Om löneökningarna fortsätter i samma takt som hittills, finns det risk för att vi tappar konkurrenskraften och att konsumtionen blir för stor, vilket leder till försvagningar av bytesbalansen och en upptrissning av räntenivån. Det är alldeles klart. Dessa risker förvärras under de splittrade förhållanden på arbetsmarknaden där avtalen har helt olika löptider. I en uppåtgående konjunktur kan en lönerörelse i ett sådant läge utvecklas till en faslig huggsexa till allvarlig nackdel för den svenska ekonomin. Det finns ingen anledning att inte säga detta alldeles öppet. Vi har i det läget inbjudit till överläggningar på Rosenbad. Dessa överläggningar har hittills varit en framgång i två viktiga avseenden. För det första har de bildat utgångspunkten för en debatt om hur man skall kunna nå fram till ett bättre system på avtalsmarknaden. För det andra har organisationerna inom sig och sinsemellan börjat diskutera formerna för en bättre uppläggning av avtalsrörelsen. Man har siktet inställt på att fr.o.m. den 1 januari 1986 ha arbetat fram en bättre modell, en bättre lönestatistik och allt vad ni vill. Detta är positivt. Vi har från regeringens sida sagt att vi i mån av önskan och möjligheter kommer att kunna medverka i det här. Men vi vet att det är ett arbete som med nödvändighet måste få ta tid, eftersom det är många komplicerade förhållanden som behöver redas ut. Risken uppstår då att vi redan under 1985 spelar bort möjligheterna till förnuftiga, långsiktiga lösningar genom att lönerörelsen splittras och genom att nivåerna pressas upp för högt. Regeringen har vid överläggningarna klart sagt ifrån att vi anser 5 96 vara en lämplig norm för löneökningarna under 1985, en norm som är förenlig med en låg inflation och en samhällsekonomisk balans. Detta är bäst för sysselsättningen och bäst för möjligheterna till en förbättring av reallönerna. Detta får bilda utgångspunkten när vi träffas igen den 26 juni. Vårt resonemang är helt enkelt, att vi de senaste åren glädjande nog genom samverkan av många faktorer uppnått mycket klara förbättringar av vår ekonomiska situation. Vi har därmed ett gott utgångsläge inför framtiden. Det är mycket slående. Regeringen har haft väldigt många besök under denna månad — regeringschefer från Kina, Frankrike och många europeiska länders delegationer. De återkommer alla till hur väl rustade vi är när det gäller arbetsmarknadsutbildning, industrins teknologiska utveckling, när det gäller att komma långt och när det gäller att genomföra strukturförändringar och när det gäller att ha ett i många avseenden gott samhällsklimat. De kommer alla från länder som på olika sätt jagas av kriser. När vi har detta mycket goda utgångsläge, vore det utomordentligt sorgesamt om vi skulle spela bort det genom att läget på arbetsmarknaden råkar ur kontroll. Härom borde alla vara ense, och härtill borde alla ha en önskan om att medverka. Så försöker vi alltså diskutera med arbetsmarknadens parter och alla möjliga andra, för att vi tillsammans skall kunna få ta ansvar för utvecklingen. Detta är en arbetsmetod som stämmer väl överens med den klassiska svenska modellen. Det är inte en modell som vi skall överge för något slags nyliberala extravaganser, där vi lämnar åt människorna att ensamma kämpa med marknadskrafterna. Vi har inget som helst intresse att, som någon moderatledare har sagt, som i England ”tämja facket”. Vi har inget intresse att försöka skapa balans genom ett stålbad av arbetslöshet, som man försöker göra i en del länder. Vårt främsta intresse är att slå vakt om välfärdspolitiken och att återerövra den fulla sysselsättningen i Sverige. Det är vårt viktigaste inrikespolitiska mål, och på den punkten ämnar vi socialdemokrater inte vika en tum. Men en politik med full sysselsättning som mål ställer — det vill vi inte fördölja — höga krav på regering och riksdag, men också på alla andra grupper i samhället. I vårt land är viljan att trygga sysselsättningen — hoppas jag — så gemensam att alla är villiga att delta i detta arbete. Jag tror att det är rätt att säga — om jag nu uttrycker mig med all tillbörlig försiktighet — att medborgarna börjar känna att det lönar sig att delta i återuppbyggnadsarbetet. Det ger resultat. Jag har haft förmånen att få resa runt en hel del i landet under våren, och överallt i landet har jag mötts av denna nya optimism. Det är inte bara övertygade socialdemokrater som vittnar om att utvecklingen nu går åt rätt håll. Också många borgerliga väljare och företagare eller företagsledare med sympatier för de borgerliga idéerna berättar om hur den ekonomiska politiken har skapat möjligheter för ekonomiska framsteg. De här människorna ser själva att Sverige är på rätt väg, att det blir bättre. De kanske inte märker det så mycket i sina egna plånböcker — vi har ju hållit igen när det gäller konsumtionen — men de ser att hjulen åter börjar snurra för full fart på deras arbetsplatser, och det är detta, mer än det mesta andra, som ger dem framtidstro. I industrilänet Blekinge, som var 1960-talets under därför att industrin då byggdes upp där och som sedan drabbades speciellt hårt under krisen, berättar man att industrierna nu återigen börjat anställa folk. I Västernorr land, ett annat typiskt industrilän, kunde man berätta om hur de stora basindustrierna gör jätteinvesteringar men också om att man bygger ett elektronikcentrum i Timrå, vilket för tio år sedan hade varit en oerhört djärv tanke. I Östergötland kan man se en forskningsby i Linköping, enorma framsteg för ett KF-ägt företag i Mjölby och hur plötsligt Norrköping, som varit ett kriscentrum och drabbats av väldiga strukturomvandlingar, nu börjar resa sig ur svårigheterna och satsa optimistiskt för framtiden. Så här kunde man, om tiden medgav, gå igenom län efter län i detta land. Alla de människor som jag träffar har någonstans på känn att Sverige är på rätt väg, eller i varje fall att Sverige har chansen, har möjligheten. Just därför tror jag att många av dem är beredda att satsa ännu hårdare för att vi definitivt skall kunna säkra dessa framgångar som jag har mött. Som både finansministern och andra har påpekat, är detta naturligtvis bara ett första steg. Det är första etappen. Vi skall icke ett ögonblick förledas att tro att vi har klarat problemen, att allt är löst. Vi har fått fart på Sverige, men nu skall vi se till att det inte blir någon överhettning, att vi inte försöker ta ut för mycket och klara för många problem på en gång. Vi skall i stället, med en klok och i vissa fall ganska hårdhänt ekonomisk politik, underbygga fortsatta framsteg. Denna ekonomiska politik fordrar naturligtvis ofta tråkiga beslut — eller impopulära beslut, som det brukar heta här i Sveriges riksdag — där man tvingas säga nej till mycket som är viktigt. De har dock sin roll att spela för att skapa ramen för ekonomiska framsteg i vårt land. Det är naturligtvis inte vi här i riksdagen som åstadkommer återuppbyggnaden av Sverige. Det är tillsammans med alla de människor ute i landet som önskar vara med om att åter bygga Sverige starkt som regeringen vill föra Sverige ur krisen.